Herr talman! I den stora mängd ärenden som behandlas i den budgetproposition som vi i dag skall ta ställning till finns det ett regeringsförslag om att överföra finansieringsansvaret och administrationen av den försäkringskasseersatta privatläkarvården från Försäkringskassan till landstingen. Detta innebär i klartext att regeringen -- eller rättare sagt Socialdepartementet -- tagit ställning mot en försäkringsfinansierad öppen sjukvård innan Hälso och sjukvårdsutredningen HSU 2000 avslutat sitt arbete, där tre olika sjukvårdsmodeller studeras från organisatorisk och finansiell synpunkt. Förslaget innebär att man ytterligare stärker landstingens monopol inom hälso och sjukvården. Vi hörde tidigare i dag statsministerns positiva uttalande om husläkarreformen, som bl.a. innebär en ökad etableringsfrihet. Man kan dock befara att förslaget från sjukvårdsministern får rakt motsatt effekt. Jag har i motion Fi110 gått emot regeringsförslaget. Men denna motion har, efter en positiv skrivning i socialförsäkringsutskottet, avstyrkts av finansutskottet. Med tanke på den sena tidpunkten skall jag icke redogöra för min motion. Däremot önskar jag framhålla att jag vänder mig emot att sjukvårdsministern gömmer ett regeringsförslag som rör sjukvården -- ett mycket viktigt förslag som har stor betydelse för hälso och sjukvården -- i den omfattande budgetpropositionen. Accidentellt råkade jag upptäcka förslaget där. Ekonomiskt är det välkänt att öppen sjukvård i privat regi är billigare än öppen sjukvård i offentlig regi. Det är därför inte motiverat att av den anledningen ta upp denna sak i budgetpropositionen. Ett viktigt observandum som jag vill framhålla här är att Konkurrensverket, som ibland skickar material till oss, har granskat Socialdepartementets modell för ersättning till privatpraktiserande läkare och konstaterat att förslaget har konkurrensbegränsande inslag som borde ändras. Konkurrensverket anser att det är en brist att förslaget inte innebär förändring av landstingens nuvarande rättigheter att avslå privata läkares ansökningar till försäkringsanslutning. Socialutskottet och socialförsäkringsutskottet borde ha givits möjlighet till en mer omfattande diskussion om Socialdepartementets förslag. Men jag kan förstå att en sjukvårdsminister, med ett landstingspolitiskt engagemang, har valt att gömma förslaget i den omfattande budgetpropositionen. Med detta, herr talman, vill jag också yrka bifall till reservation nr 37.

Herr talman! Ärade ledamöter! Ni skall vara lugna -- det här blir inte långrandigt. Jag konstaterar bara att det tydligen är två läkare som avslutar debatten i dag. Det faller sig nämligen så att det i kompletteringspropositionen, som alla vet har debatterats i dag, ingår ett mycket viktigt moment. Det gäller alltså att privatläkarna överförs till landstingen, i så måtto att de i fortsättningen måste skriva sina räkningar till landstingen i stället för till försäkringskassorna. Det är ett mycket märkligt förfarande. Det är ännu märkligare att endast Ny demokrati har reagerat mot detta. Moderaterna har inte reagerat. Det pågår en parlamentarisk utredning, HSU 2000, där sjukvårdens framtida organisation diskuteras. En av de tre organisationsmodellerna -- kanske den modell som är mest aktuell -- innebär att en allmän sjukvårdsförsäkring införs. Då övergår det sjukvårdsförsäkringsmässiga betalningssättet till landstingen. Det här är uppåt väggarna fel. Var finns logiken? Från läkarhåll har man med rätta uttryckt farhågor för hur landstingen kommer att behandla privatläkarna. Jag yrkar därför bifall till vår reservation nr 37 Jag önskar herr talmannen och övriga ledamöter en trevlig sommar.

Ärade kammarledamöter! Att årets riksmöte varit mycket arbetstyngt kan avläsas av den statistik över propositioner, motioner och reservationer som nyligen färdigställts. Dessa uppgifter visar nämligen på en relativt stor ökning under detta riksmöte i jämförelse med det förra. Det är inte bara mätt i antalet riksdagsärenden som årets riksmöte varit arbetssamt, också innehållet i politiken med en djup ekonomisk kris har gjort att arbetet i riksdagen kommit att kräva mycket av oss alla. Vi behöver nu alla koppla av under sommaren så mycket vi kan och umgås med familj och vänner. Jag är naturligtvis medveten om att även om riksmötet nu formellt avslutas kommer vårt uppdrag som riksdagsledamöter att kräva insatser av oss tills vi träffas i höst. Att vi får möjligheter till avkoppling från det direkta riksdagsarbetet är viktigt, eftersom vi då också får möjlighet att mera än annars stärka bandet med livet utanför riksdagen och med våra uppdragsgivare väljarna. Ett tack till talmannen för hennes skickliga sätt att leda kammarens arbete. Ett tack också till de vice talmännen för deras insatser. Våra talmän, liksom ni alla, tillönskas nu en trivsam sommar. Vi ses igen när riksdagen samlas i höst.

Vi tackar Oskar Lindkvist för dessa ord. Härmed förklarar jag 1992/93 års riksmöte avslutat.